Fru talman! Vi ska nu debattera socialutskottets betänkande 17, som handlar om legitimering av kuratorer inom hälso och sjukvården - eller kanske diskutera snarare än debattera, eftersom det är ett enigt utskott som ställt sig bakom detta. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att den i budgetpropositionen för 2016 ska avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso och sjukvården. Detta ska också innehålla besked om tidigast möjliga datum för ikraftträdande. Utskottet har konstaterat att kuratorerna är en väl etablerad yrkesgrupp med en unik kompetens inom vården. De har en självständig yrkesroll med direkt patientkontakt och ett tydligt eget patientansvar. De är verksamma inom områden med stor betydelse för patientsäkerheten och fyller en väldigt viktig funktion. Det är viktigt att patienter kan känna sig säkra och trygga i att kuratorerna har tillräcklig kompetens och är lämpliga att utföra sitt yrke samt att samhället så långt det är möjligt tar på sig ett ansvar för att försäkra sig om detta. Införandet av ett legitimationskrav är ett viktigt led i detta ansvar. Utskottet konstaterar också att man är väl medveten om att vissa frågor behöver analyseras ytterligare när det gäller de delar som till exempel finans och utbildningsutskottet har anfört i sina yttranden. Vi socialdemokrater står bakom utskottets förslag och ser fram emot att regeringen ska lägga fram ett förslag i frågan. Kuratorerna jobbar tillsammans med andra grupper i vården som har legitimation, och det är ett naturligt steg att även de får en legitimation. Man kan få en känsla av att frågan har dykt upp snabbt och plötsligt, men så är det inte. Frågan om att införa legitimation för dessa kuratorer behandlades av 2009 års Behörighetsutredning. Utredningen framhöll att den här gruppen av kuratorer har en självständig yrkesroll och ett tydligt patientansvar. Den framhöll också att det inte fanns någon utbildning som var avsedd just för gruppen kuratorer men att en avgränsning gentemot övriga med socionomexamen skulle behöva göras om man införde en sådan utbildning. Det skulle innebära att en legitimation kopplades till arbetsuppgifter i stället för till utbildning, och mot den bakgrunden föreslog utredningen inte ett införande av en legitimation. Sedan yttrade sig 16 remissinstanser. En klar majoritet ansåg, i motsats till utredningen, att kuratorer inom hälso och sjukvården borde ges legitimation och att en särskild utbildning som kan ligga till grund för detta borde inrättas. Majoriteten av remissinstanserna angav patientsäkerhetsskäl och det självständiga behandlingsansvaret som stöd för att införa kravet på legitimation. Frågan återkom i den dåvarande borgerliga regeringens proposition Vissa frågor om behörighet för personal i hälso och sjukvården och socialtjänsten år 2012. Eftersom en tydlig majoritet av remissinstanserna ansåg att kuratorer inom hälso och sjukvården borde ha legitimation menade regeringen att det fanns skäl att närmare utreda frågan om det finns ett behov av legitimation för yrkesgruppen. Regeringen gav därför Socialstyrelsen ett utredningsuppdrag. Socialstyrelsen redovisade sitt uppdrag våren 2014, och myndighetens sammanfattande bedömning var att det finns ett behov av legitimation för kuratorer utifrån de fyra kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och nivå samt internationella förhållanden. I rapporten föreslår Socialstyrelsen att legitimation införs för kuratorer som är verksamma inom hälso och sjukvården. Vidare föreslog Socialstyrelsen att det införs en legitimationsgrundande vidareutbildning i socialt arbete inom hälso och sjukvården om 30 högskolepoäng och att den skulle leda till en examen som hälso och sjukvårdskurator. Den borgerliga regeringen gjorde sedan inga ytterligare synliga åtgärder till dess de lämnade över regeringsinnehavet i oktober 2014. Vi vet att den nuvarande regeringen jobbat och jobbar med frågan för att få fram ett förslag, och dagens eniga tillkännagivande hoppas vi underlättar arbetet. Vi ser fram emot en proposition i denna fråga, som funnits åtminstone sedan 2009. Uppenbarligen räckte inte tiden mellan 2009 och 2014 till för att den tidigare, borgerliga regeringen skulle få fram ett förslag. Desto viktigare är det därför att nuvarande regering kan få fram det så att detta äntligen blir verklighet. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! I dag är en historisk dag för många inom svensk hälso och sjukvård och för många av vårdens medarbetare. Förra året hade kuratorer funnits inom svensk hälso och sjukvård i 100 år. När vi drabbas av utsatthet, sjukdom och otrygghet är just kvaliteten i det vardagliga mötet mellan vårdens medarbetare och oss som patienter oerhört viktigt. Det finns ett behov av att fler får möjlighet till ett tydligt yrkesansvar. Detta har varit efterfrågat under lång tid. För att stärka vårdens kvalitet ytterligare och för att stärka patientsäkerheten är det därför viktigt att ta fler steg för att stärka upp vårdteamet. Vårdteamet runt patienten är läkare och sjuksköterskor men också kuratorer. Det är viktigt att se till att inte bara yrkesstatusen får en tydlig kvalitetsstämpel utan att också patienten ytterst känner att det blir säkrare i de möten och de behandlingar som sker. Fru talman! Det är dags att det blir legitimationskrav även för vårdens kuratorer. I och med det är det glädjande att se att vi också nu efter ett antal beredningsmöten har fått möjlighet att få ett enigt socialutskott att lägga fram detta förslag på riksdagens bord. Det var allianspartierna - Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet - som tog initiativet i socialutskottet. Utredningen har varit klar sedan drygt ett år tillbaka. Behoven har funnits desto längre. Då gäller det att inte dra frågan i långbänk och lägga den i den där oprioriterade högen som gör att det inte händer någonting. Det var därför helt nödvändigt att väcka ett initiativ i Sveriges riksdag för att få den svaga vänsterregeringen att börja agera i frågan. Långbänk kan kanske vara nödvändigt ibland om man inte vill ta tag i frågor. Därför blev det nästan lite pinsamt när man konstaterade att vi i sak egentligen är helt överens. Vi ser de tydliga behoven. Men då gäller det också att ha den politiska strategin att vilja genomföra det hela när det är dags. Därför är det nu extra viktigt för den sittande regeringen, med anledning av det beslut om tillkännagivande som riksdagen kommer att fatta i eftermiddag, att redan den 21 september till riksdagen återkomma med ett tydligt förslag. Jag vill därför vända mig till Socialdemokraternas Kristina Nilsson och regeringens företrädare i det här samtalet: På vilket sätt kommer Kristina Nilsson och Socialdemokraterna nu att verkligen se till att detta kommer som ett tydligt förslag till Sveriges riksdag den 21 september? Då handlar det för Socialdemokraterna här i riksdagen om att redan nu se till att föra samtal med regeringen - sin egen regering - om att detta är en del av den budgetberedning som sker just nu på Regeringskansliet. Det var min första fråga till Kristina Nilsson. Min andra fråga till Socialdemokraternas Kristina Nilsson ställer jag eftersom hon själv är legitimerad sjuksköterska och ser vikten av kvalitetssäkringen. På vilket sätt kommer Kristina Nilsson och den socialdemokratiska gruppen i socialutskottet att nu verkställa riksdagens eniga tillkännagivande till regeringen? Vi ber inte bara om att det sker som en del i budgetprocessen, utan vi har också bett att det ska ske med en tydlig tidsplan när angivelsen kommer tillbaka till riksdagen den 21 september. Socialstyrelsen utredde detta på alliansregeringens uppdrag, och man var tydlig: Alla de kriterier som krävs för att detta ska bli ett legitimationsyrke finns. Men för att gå från utredning och underlag till ett i många fall enigt samförstånd bland vårdens medarbetare om att detta ska ske krävs både tydliga uppdrag och en vilja att genomföra det. Nu står hela riksdagen bakom detta, men det är ändå regeringen som ska genomföra det uppdrag som riksdagen nu beställer. Därför är det viktigt att vi får tydliga besked här och nu från Socialdemokraterna i riksdagen att arbetet kommer att ske. Fru talman! I dag har vi haft ett kunskapsseminarium här i riksdagen med några av vårdens medarbetare och företrädare för läkarna, med kuratorer och även med de ansvariga inom de fackliga organisationerna. Självklart var också de utbildningsföreträdare som ska genomföra uppdraget med. Alla är tydligt eniga: Kunskapen finns där ute för att genomföra uppdraget. Viljan att göra det är densamma. I de föreslagna övergångsbestämmelserna från Socialstyrelsen är många kuratorer redan i dag möjliga för legitimationen. Det är extra roligt att se att de är här och lyssnar till det samtal som vi för här inne i dag i Sveriges riksdag. Jag hoppas att Socialdemokraterna och Kristina Nilsson nu tar chansen att svara på frågorna. Då kan också de som står där ute och väntar och knackar på dörren för att ta ytterligare ett steg för att kvalitetssäkra sina yrken och stärka patientsäkerheten för de enskilda patienterna få denna chans. Jag yrkar självklart bifall till socialutskottets eniga tillkännagivande, och jag hoppas att vi nu får tydliga besked om vad som ska komma fram i budgetpropositionen den 21 september.

Fru talman! Det är ett viktigt ärende vi talar om i dag, även om vi kan säga att betänkandet om legitimation för kuratorer inom hälso och sjukvården kan tyckas vara en liten del. Men det är det inte. Detta har dragits i långbänk, sa Cecilia Widegren från Moderaterna, och det kan jag verkligen stryka under. För mig handlar det framför allt om två viktiga saker: ekonomi och patientsäkerhet. Varför är då just legitimationen för kuratorer så himla viktig i det sammanhanget? Om vi tittar på patientsäkerheten först och främst vet vi att en kurator inom hälso och sjukvården ser patienten utifrån hela människan. Vi vet att de ger samtalsstöd. Det är inte psykoterapi, utan samtalsstöd. De lyssnar på personerna och håller dem under armarna. De hjälper också till med det praktiska stödet ute i samhället, bland annat med myndigheter och utifrån juridiska aspekter. Är det då inte viktigt för patienten att veta att den som hon eller han möter har kunskaper inom hälso och sjukvården när det gäller sjukdomen och diagnosen för att kunna möta patienten på rätt sätt och i rätt sammanhang och för att ge det ordentliga stödet? Nu tänker jag ta några exempel. Tänk er själva att man får ett barn som har en funktionsnedsättning - ett handikapp. Världen faller samman; självklart är det så. Men ganska direkt kommer en sjukgymnast - en arbetsterapeut - in och börjar behandla barnet. Kuratorn kommer in och vänder sig till föräldrarna. Man lyssnar, och man finner var föräldrarna befinner sig känslomässigt. Man slussar föräldrarna genom sorgen. Man ger framtidstro, och man kommer så småningom också fram till praktiska råd och hjälp när det gäller hur det ska fungera när familjen kommer hem och hur framtiden kan se ut för familjen och för barnet. Man möter andra anhöriga som också påverkas i det hela för att ge stöd och hjälp till föräldrarna. Kuratorn har tillsammans med andra yrkeskategorier en oerhört viktig roll i sjukvården, men kuratorn har ingen legitimation. Det har de andra paramedicinarna. "Para" betyder bredvid, det vill säga bredvid medicinen. Alla som jobbar inom sjukvården måste ha samma rättigheter, skyldigheter och ansvar. Men det har de inte i dag. Därför är det väldigt viktigt att också kuratorerna får legitimation. Vi kan tänka oss ett annat ärende som skulle kunna kosta mycket pengar för samhället om det inte blir behandlat på rätt sätt. Det är en kvinna som kommer in till akuten och som har blivit misshandlad. Kuratorn kan ge stöd och hjälp i anmälningsprocessen och med det juridiska. Kuratorn kan möjliggöra och förklara vad skyddat boende är och hur man får ett boende. Kuratorn kan också möta de barn som kan finnas och andra anhöriga. På så sätt kan kuratorn stödja och hjälpa kvinnan under lång tid framöver. Att ge rätt stöd till patienter i olika livssituationer är ekonomiskt viktigt för samhället. Om personer inte får stöd och hjälp att klara sig själva och gå vidare i livet kostar det oerhörda summor för samhället, och det har vi inte råd med. Därför är det viktigt att vi också ger kuratorerna en legitimation så att det blir en självklar del i sjukvården. Inte minst gäller det i öppen och primärvården där kuratorerna i dag lyser med sin frånvaro, till skillnad från andra yrkesgrupper. Här skulle legitimerade kuratorer kunna göra stor nytta. Vet patienterna att kuratorn har en legitimation känner de en trygghet och vet vad de får, vilket är viktigt. Jag hade trott att även Miljöpartiet skulle vara här i dag. Jag saknar att höra vad Miljöpartiet som en del av regeringen tycker i frågan. Att Socialdemokraterna tycker att det är bra har jag förstått. Eftersom det är ett enigt utskott är vi överens, men det hade varit intressant att höra vad Miljöpartiet tycker i sammanhanget. Fru talman! Sedan ungefär tio år finns det en utbildning på KI, så det är bara att börja direkt om vi vill ge kuratorerna legitimation och utöka deras kunskaper. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Den första motionen om legitimation för kuratorer inom hälso och sjukvården kom 1991, så det är ganska uppenbart att inget block har piskat på i frågan. Om vi ska vara ärliga - och det jag tycker att man ska vara i politiken - har det varit lite segt och vankelmodigt från alla håll och kanter. I Akademikerförbundet SSR:s egna utredningar har 98 procent av kuratorerna inom hälso och sjukvården socionomexamen, och 77 procent har vidareutbildning. I dag är det helt etablerat att ha legitimation inom hälso och sjukvården, men kuratorerna står utanför. Yrkesgrupper som har avancerade arbetsuppgifter, kvalificerad utbildning, lyder under hälso och sjukvårdslagen och har patientansvar är legitimerade, dock inte kuratorerna. Precis som andra talare sagt handlar detta ytterst om patientsäkerhet. Den förra högeralliansen satt, om jag inte är helt felunderrättad, i maktställning i åtta år. Ni tillsatte en utredning som presenterade sitt förslag 2009. Hur snabba var ni? Not much. Ni tillsatte också Socialstyrelsens utredning som kom med ett mycket bra betänkande våren 2014. Vad gjorde ni av den? Not much. Men nu bränner det till, och det är bra. Det är bra att vi är eniga och att vi ser frågan glida in i budgeten. Men låt oss vara ärliga: Inget av blocken har lyckats genomdriva detta under en väldigt lång period med tanke på att motionen väcktes 1991/92 och intresse fanns. Tittar vi på vilka motioner som har funnits i denna fråga genom åren är de mycket spridda, så visst kunde riksdagen ha gjort något mycket tidigare än i dag. Det finns 4 252 verksamma kuratorer inom hälso och sjukvården. I Socialstyrelsens utmärkta utredning finns det klara övergångsregler, så man kan tycka att det inte behövs någon superreform. Frågan ingick i den behörighetsutredning som kom 2010. En majoritet av remissinstanserna ansåg att kuratorerna borde ges legitimation. Däremot tyckte SKL, som ibland har en lite apart inställning till saker och ting, inte att det behövdes. Det var nog inte så genomtänkt av SKL. Det är bra att Sverige kan äga frågan själv och att den inte behöver gå in i det stora EU-paradigmet. Socialstyrelsens utredning ger klara besked om hur detta ska genomdrivas. Den pekar på att kuratorerna kan komplettera socionomutbildningen med en högskoleutbildning om 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Det är bra att frågan äntligen blir avgjord, men jag säger en gång till: Det kunde ha gjorts något mycket tidigare, och ansvaret bär också den förra högerregeringen.

Fru talman! "Du är ju den enda av oss som inte kan bli av med legitimationen, för du har ju ingen." Det var menat som ett skämt under en fikarast, men det var inte ett särskilt roligt skämt, tyckte den kurator som fick höra det. Det visar på en del av problematiken eftersom alla andra som arbetar runt patienten är legitimerade. Det händer att kompetensutbildning endast riktar sig till legitimerad personal. Det händer också att kollegorna inte riktigt tar kuratorns uppgift på allvar. "Legitimationen är det viktigaste beviset på din kunskap, kompetens och lämplighet att arbeta i vården. Legitimationens främsta syfte är att värna om patientsäkerheten." Så står det på ganska många hemsidor på nätet, bland annat Vårdförbundets. Inom vården samverkar man i team, vilket flera talare har lyft fram. Då är det viktigt att samma krav ställs på alla i teamet. I dag ställs en grupp utanför, kuratorerna. Med en legitimation tydliggörs ansvarsfrågan. Man har helt enkelt samma yrkesansvar. Det ger trygghet för alla som arbetar tillsammans, och det ger givetvis patienten trygghet. Lite grann har det i dag blivit en tävling om vem som har tyckt detta längst och mest och drivit det längst. Vi hörde alldeles nyss om en motion från 1991. Fackförbundet har drivit det i 60 år, vilket är väldigt länge. Folkpartiet har också drivit frågan länge. Att ett enat utskott nu går fram med detta gör att ett "äntligen" onekligen är på sin plats. Som en av de absolut färskaste i riksdagen kan jag på intet sätt ta åt mig någon ära för detta, men jag är stolt över de liberaler som har drivit saken under många år med frågor, motioner och interpellationer. Få kan ha missat Maria Lundqvist Brömsters oförtröttliga kamp under många mandatperioder. Att somliga tycker att vi kunde ha strukit dagens debatt eftersom vi alla är överens visar att de inte har förstått vikten av detta och tyngden i det vi faktiskt går fram med i dag. Detta är viktigt. Legitimation för kuratorer inom hälso och sjukvården handlar om patientsäkerhet. Socialstyrelsens bedömning av införandet av legitimation visar att legitimering av kuratorer skulle ge större tyngd åt det sociala och psykosociala arbetet och säkerställa att patientens hela situation synliggörs och behandlas. Som patient ska man kunna känna sig trygg med vilken kompetens kuratorn inom vården har och att arbetet utförs på ett kvalificerat sätt. Jag har vänner som är socionomer, och de undrar varför i hela friden bara kuratorer inom hälso och sjukvården ska legitimeras. Ja, det kan man onekligen fråga sig, men jag tycker att vi har fått bra svar på det i utredningen. Jag skulle dock gärna se att fler som läser till socionomer vidareutbildar sig och att fler yrkeskategorier legitimeras så småningom. Det debatterar vi dock inte i dag. Varför ligger vi på just nu? Frågan har ju drivits i 60 år, och motioner har väckts tidigare från alla möjliga håll. Varför är det så viktigt just nu? Vad är det farliga med att vänta lite till när vi ändå har hållit på så länge? EU-reglerna stoppar inte förslaget i sak. Det gör de inte. Men de krånglar till det, och det är onödigt med mer krångel. Det får vara nog. Nu får foten sättas ned. Utredningarna finns där, facket har sagt sitt, kuratorerna har sagt sitt och politiken har sagt sitt. Alla är eniga: Legitimationen behövs, och den behövs nu. Patientsäkerhetslagen omfattar bara legitimerade yrkesgrupper. Legitimation behövs nu för att man ska kunna ställa krav på journalföring. Den behövs nu för att det ska bli lättare att hävda yrkets status inför andra. Ni hörde mina inledande ord. Den behövs eftersom det är allt fler som mår dåligt. Den psykosociala ohälsan ökar, och något måste göras. Sociala problem får inte bli medicinska. De måste tas på allvar utifrån den kontext de befinner sig i. Nu skickar vi över bollen till regeringen. Håll den rullande. Men håll den inte rullande för länge, utan skjut den in i mål. Jag yrkar med glädje bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Jag skulle vilja inleda med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Förslaget är ett naturligt steg. Det är också roligt att vi alla är positiva och ganska överens om hur vi ska gå vidare. Vi som kristdemokrater hoppas att denna process nu tar fart. Vi ser att frågan är viktig även för regeringen. När en enig riksdag förhoppningsvis fattar ett beslut är det en tydlig signal till regeringen att detta är viktigt och ska ske skyndsamt. Det är också viktigt att vi gör rätt saker, gör det på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Vi som medborgare förväntar oss att samhällets resurser används på bästa sätt. Bästa sätt för mig är att de används så effektivt som möjligt och att vi även har tillräckliga resurser för det som behöver göras. Vi förväntar oss att bästa möjliga hjälp, stöd och vård samt personal med rätt utbildning finns. Vi som medborgare ska inte själva behöva leta upp rätt instans för att få den hjälp och det stöd som vi behöver. Vårt välfärdssystem bygger på att samhället i stort har en organisation som lotsar oss till rätt stöd och hjälp. Det är och bör vara vägledande att samhället ser till att den personal jag möter som patient är precis rätt för mig just där, just då och att personalen har den utbildning som behövs för att hjälpa mig på bästa sätt. När jag som patient kommer i kontakt med kuratorer inom sjukvården är det oftast i en utsatt situation där hjälp, stöd och trygghet behövs för att samordning, hjälp och den framtida processen för mig ska bli så lyckad som möjligt. De psykosociala behoven hos patienterna är stora. Kuratorernas roll i den delen behövs, och den måste också lyftas fram. Att det finns rätt personal med rätt kunskap och legitimitet för det arbete den gör är oerhört viktigt. För mig som patient är det viktigt att hälso och sjukvården så långt som möjligt har gjort det grundläggande arbetet genom att rätt yrkesgrupp hjälper mig i den situationen jag är i tillsammans med att personalen har den kunskap och utbildning som är nödvändig för att få ett så lyckat resultat som möjligt. Det är en säkerhet för mig som patient, en patientsäkerhet. Att säkra det med en legitimation är ett praktiskt och tydligt instrument som används på många olika områden. Inom hälso och sjukvården används det för 21 olika yrkesgrupper. Det borde vara ganska naturligt att utöka det till 22 och ge kuratorer denna möjlighet. Legitimation för kuratorer inom hälso och sjukvården Vi har alla säkert någon äldre som behandlas inom hälso och sjukvården och sedan behöver hjälp och stöd även genom kommunen på hemmaplan, för att sedan komma tillbaka till hälso och sjukvården och sedan tillbaka till kommunen. Vi inser nog ganska snart att samordning behövs mellan olika instanser. Vi tror att kuratorer kan vara en brygga mellan dessa och att de kan göra ett viktigt arbete. Socialstyrelsen redovisade sitt uppdrag våren 2014 i rapporten Legitimation för kuratorer inom hälso och sjukvård . Myndighetens sammanfattande bedömning är att det finns ett behov av att införa legitimation för kuratorer utifrån de fyra kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och nivå samt internationella förhållanden. Socialstyrelsens bedömning är att socionomutbildningen behöver byggas på med fördjupade kunskaper i socialt arbete inom hälso och sjukvården. Kuratorer är i dag den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso och sjukvården som inte tilldelats legitimation trots att gruppen uppfyller alla krav. Jag hoppas att det i dag blir en tydlig signal från riksdagen till regeringen att detta behöver göras så skyndsamt som möjligt. Det är viktigt för de kuratorer som finns inom hälso och sjukvården och en signal att de behövs, att de är viktiga, att vi som medborgare ser deras ställning och att vi tror på att de kan göra ett arbete fortsatt framåt.